Herr talman! Jag vet inte hur mycket jag skall ta upp i en kort replik till herr Sjöholm. Vi känner ju alla till argumenten från tidigare debatter, men jag kan inte underlåta att bemöta herr Sjöholm med anledning av hans uttalande att jag representerar ett parti som arbetar mot det kriminella våldet. Visst gör jag det, men vi har olika uppfattningar och jag är inte alls övertygad om att inte min mening i denna fråga kan vara lika god som herr Sjöholms. Vi har kanske en större kriminalitet just därför att vi inte kunnat ta hand om ungdomarna och anvisa dem en aktivitet med exempelvis boxningens karaktär, varvid de kunnat ledas in på en riktig väg. I stället krävs det nu förbud och boxningen smutskastas, så att även våra gamla och verkligt fina boxningsledare dragit sig tillbaka från sin synnerligen välgörande aktiva verksamhet. Det upprörde väl oss alla när vi läste i tidningarna om att ett par pojkar gick in på ett kafé och pimplade öl, varefter de träffade en annan yngling med samma intressen. De sade att han skulle följa med dem för att se när de slog ned en gubbe. Sedan gick de ut, och konsekvenserna blev mycket olyckliga. Jag anser att man kanske kunnat intressera dessa pojkar för en annan aktivitet, om man fått ta hand om dem i en boxningsring. Jag vill säga herr Sjöholm att jag önskar bli lika mycket respekterad för min åsikt som han för sin och vänder mig med skärpa emot hans generaliseringar i detta sammanhang, och det har jag gjort hela tiden, ty även de motsatta åsikterna har ett visst värde.
Herr talman! Herr Sjöholm började med att prisa propositionen och var mycket glad över att den framlagts, men jag måste fråga honom: Varför då denna långa reservation? är man helt ense med regeringen om propositionen finns det väl ingen anledning att reservera sig. Herr Sjöholm sade att han tvivlade på att det skulle finnas en opinion för boxning här i landet. Tvärtom sade han sig tro att det finns en mycket stark opinion för förbud, och denna åsikt stöder han på uppfattningen att alla dagstidningar är förbudsvänliga. Detta är möjligt, men jag trodde att herr Sjöholm fattade sina ställningstaganden själv utan att läsa in dem i pressen. Jag hoppas att vi är överens om att man bör fatta sina ställningstaganden själv och inte hänvisa till dagspressen då det gäller att motivera sin uppfattning. I fråga om våldsmentaliteten är vi nog alla oroliga, men kan man, herr Sjöholm, påvisa något verkligt samband mellan ökad våldsmentalitet och boxningssport? Har herr Sjöholm underlag för påståendet att våra boxare, professionella och amatörer, verkligen rekryterar de gäng som ökar brottsligheten här i landet? I så fall tycker jag att herr Sjöholm skall redovisa det, annars är påståendet en kraftig anklagelse mot en viss grupp människor. Sedan sade herr Sjöholm att det inte funnes någon anledning att i detta fall handla samtidigt i de nordiska länderna; den regeln hade man ofta gått ifrån. Ja, visst har man gjort det. Men man strävar ändå efter samstämmighet, som jag framhöll tidigare, och nu har vi här en fråga där det mycket väl hade gått att nå samstämmighet både i tid och i sak, om man bara lugnat sig. Jag är övertygad om att vi hade kunnat nå samstämmighet då och noterat ett verkligt resultat, vilket man inte har gjort nu.

Herr talman! Det var fasligt vad herr Dockered tog i! Det verkade nästan som om jag hade förmenat herr Dockered att framföra sina åsikter från denna talarstol. Det har ingalunda varit min mening — och herr Dockered framför ju också sina åsikter med stor pondus. Men vi har båda två rätt att hävda vår mening, herr Dockered! Det är den skillnaden mellan herr Dockered och mig att han är för den form av våld som boxningen utgör. Ty det är ju ändå en form av våld att slå en annan person i ansiktet så att han faller till marken, varefter man ser efter om han kan resa sig igen innan det har räknats till tio. Visst är sådant våld! Och när vi går till storms mot våldsmentaliteten är den stora faran just att vi samtidigt glorifierar denna form av våld, herr Oskarson. Inte ens herr Os karson kan väl ändå bestrida att boxningen är en våldsutövning? Det händer ju i boxningsmatcher att den ene boxaren slås medvetslös. Den medicinska utredning som gjorts visar ju också att livslånga, obotliga hjärnskador följer av sådant våld. Och om vi inte går till storms mot en form av våld är det inkonsekvent att bekämpa våldet när det uppträder i andra former. I ett kultursamhälle måste våldet bekämpas över hela linjen. Sedan sade herr Dockered att om brottslingarna hade boxats, så hade de aldrig blivit lagbrytare. En idrottsjournalist i Göteborg har emellertid förklarat att han skulle kunna ställa upp två heia boxningslandslag, från flugvikt upp till tungvikt, av personer som har tillbringat kortare eller längre tid på fångvårdsanstalter. Det är alltså brottslingar som alla har varit landslagsboxare. Det tyder ju inte på att de har blivit moraliskt bättre av boxningen. Häromdagen dömdes också en ung stockholmspojke för misshandel. Han var boxare. När han undersöktes av medicinsk expertis visade det sig att han var hjärnskadad. Det hade han blivit av boxningen. Herr Oskarson sade vidare att jag är för propositionen men yrkar bifall till reservationen. Ja, jag har sagt att propositionen är utmärkt men kunde ha varit ännu bättre. Man skulle ha tagit steget fullt ut. Men anspråkslös som jag är tycker jag det är glädjande om propositionen bifalles. Den är ändå ett steg i rätt riktning och kan göra att intresset för amatörboxningen minskar. I varje fall borde det göra det. Vad slutligen samstämmigheten i hela Norden beträffar vill jag säga att det inte gick att nå samstämmighet, herr Oskarson. Detta beror på att Sverige hedrande nog går före på detta område. Island har lagstiftat än tidigare och Norge kommer att följa efter. Vi kan inte lagstifta i andra länder. Vårt jurisdiktionsområde är Sverige, och det är här vi bör gå till storms mot våld i alla former, även mot boxningen.

Herr talman! Jag kommer tillbaka, men jag inser det lönlösa i att föra en diskussion med herr Sjöholm om dessa frågor. Vi står oerhört långt från varandra. Han anser att en frivillig aktivitet som boxning är en form av våld och misshandel, men om man läser Naumanns utredning kan man i själva verket konstatera att även om ytan ser litet skrovlig ut är ändå pojken under ytan mycket fin. Om emellertid herr Sjöholm hävdar att den boxningsverksamhet och ungdomsaktivitet som förekommer i amatörklubbarna medför en kriminalisering av klientelet, innebär detta en mycket kraftig beskyllning. Jag tror för min del tvärtom att en nyttig aktivitet verkar avkriminaliserande. Herr Sjöholm sade att mitt referat av statsministerns uttalande skulle vara felaktigt. Jag bygger min kunskap på det uttalande som statsministern själv gjorde i telefonväktarprogrammet, och det får väl stå för vad det är värt. Jag hörde honom själv framhålla att han hade boxats i Narva, och jag uppfattade detta uttalande så, att han var stolt över att ha gjort det. Jag skulle tro att också han gjorde den erfarenheten att denna sport skapar en god och nyttig anda. Jag tolkar honom i varje fall så. Man får väl vidare konstatera att orden fått makt över tanken i denna debatt. Det görs nu gällande att Sverige skulle vara ett kulturland av sådan rang att vi skulle gå före i detta avseende för att mana andra länder till vår efterföljd i kulturens fotspår. Jag tror att vi håller på att bli litet för övermaga. Man har nog en smula lämnat verkligheten bakom sig, om man såsom herr Sjöholm tar till ett sådant argument för en förbudslagstiftning mot något som i själva verket är en bagatell, som att det skulle vara upphovet till det kriminel la våldet och att jag skulle stå bakom detta. Det var då jag reagerade, herr talman, och som jag tror med rätta.
Herr talman! Om orden fått makt över tanken i denna debatt, får väl detta uttalande gälla för herr Dockered eftersom han nu fått denna uppfattning. Den måste grunda sig på en viss självkännedom. Den Naumannska utredningen är, herr Dockered, i stora delar underkänd av den nya utredningen i nordisk regi, som varit mycket mer omfattande. På vissa sidor i denna tar man direkt avstånd från Naumanns resultat. Den Naumannska utredningen skrevs under stark påverkan av Boxningsförbundets dåvarande ordförande Henning Sjöström. Jag tror fortfarande inte att statsministern, såsom herr Dockered sade, har kämpat för Narvas färger. Vi får väl se hur statsministern röstar i denna fråga, om han infinner sig till voteringen. Bakom en proposition från regeringen står ju alla dess ledamöter, alltså även statsministern. Det tror jag att herr Dockered känner till. Det är då ytterligare ett tecken på styrkan i min uppfattning, eftersom statsministern både vet vad det rör sig om och stöder propositionen. Jag skall bara anföra ytterligare ett exempel i detta sammanhang. I Göteborg finns en läkare som heter Gösta Karlsson och som är en mycket känd idrottsledare — jag vill minnas i IFK Göteborg. Han var tidigare Ingemar Johanssons livmedikus. Han är numera en svuren fiende till boxningen. Han menar att boxningen sedan det blev medicinskt klarlagt att en knockout är detsamma som en hjärnskakning borde ha tackat för den tid som varit, packat trunkarna och upphört med sin verksamhet. Detta sägs alltså av en läkare som är synnerligen initierad på området. Beträffande frågan om boxning och kriminalitet vill jag säga, herr Dockered, att ingen kan förneka att ett slag mot huvudet är en hjärnskakning och att verkningarna av flera sådana lagras på varandra. Hjärnskadorna förvärras alltså med varje hjärnskakning. En person som är hjärnskadad får naturligtvis mindre möjligheter att skilja mellan vad som är rätt och orätt, och det är det som medför att man ofta påträffar boxare i kriminella sammanhang. Det är också bevisat.

Herr talman! När vi nu står i begrepp att behandla Kungl. Maj:ts proposition med förslag om förbud mot professionell boxning vågar vi kanske hoppas att man, även om det kanske inte precis skall sättas punkt för de många och engagerade debatter som vi fört i denna kammare över detta ämne, ändå i fortsättningen skall slå in på något lugnare banor. Herr Sjöholm påpekade nyss att kamrarna år 1967 anslöt sig till första lagutskottets uttalande, att om det kunde påvisas att den professionella boxningen innebär allvarliga hälsorisker, så skulle ett förbud övervägas. Och även förra året behandlades ju frågan, varvid första lagutskottet uttalade att det visserligen förelåg ett material som kunde vara tillräckligt för att man skulle kunna bilda sig en uppfattning i frågan men att utskottet, med hänsyn till att ärendet inte var slutbehandlat i Nordiska rådet, inte ville föregripa rådets beslut utan föreslog att saken skulle bero. Det var kanske ett något orakelmässigt uttalande av första lagutskottet, i vilket var och en alltefter tycke kunde lägga in olika innebörd. För min personliga del måste jag säga att jag är mycket glad över att vi nu äntligen har fått ett förslag om förbud mot den professionella boxningen. Herr Dockered tyckte att vi har varit orättvisa mot boxningen — att vi har svärtat ned den med vår kritik — och herr Oskarson sade att folk i allmänhet har den föreställningen att det inté finns några regler för den professionella boxningen. Att det tvärtom finns regler ville herr Oskarson styrka genom att läsa upp vissa avsnitt. Jag skulle också vilja göra några citat, nämligen ur propösitionen, där man just skrivit om reglerna för den professionella boxningen. Man har alltså inte vid propositionsskrivningen varit omedveten om att det finns regler. Det står: >Enligt boxningsreglerna måste slag för att ge poäng träffa framsidan av huvudet eller kroppen ovanför bältet. Dessa delar av kroppen utgör den s.k. träffytan. Som träffpunkter anges bl.a. ömse 'sidor av underkäkens främre del. Poäng tilldelas för anfall med rena slag, utdelade med handens knogparti. Slag som bara vidrör motståndaren utan att kroppens eller skulderpartiets vikt ligger bakom är inte poänggivande. Vid lika poängtal är den boxare som leder i antalet raka slag närmare till seger än den som har visat det bättre försvaret.» Och något längre fram står det: >Reglerna för boxning visar... klart, att den boxare premieras som går till anfall och träffar sin motståndare med det största antalet slag av viss tyngd. Att slagen träffar huvudet är regelrätt och även eftersträvat, eftersom det är det enda sättet att segra genom knockout, dvs. åstadkomma hjärnskakning som genast leder till medvetslöshet. Det räcker inte att en boxare visar sig överlägsen sin motståndare i försvarsteknik. För att segra måste han också anfalla motståndaren och träffa denne med poänggivande slag.» Om man följer dessa regler medför det alltså risk för skador av bestående art, skador av så allvarligt slag att det nu inte går att komma ifrån att dra konsekvenserna av vad riksdagen uttalade för två år sedan. Vi vet nu att boxningssporten — i synnerhet den professionella boxningen — leder till så allvarliga risker för dem som utsätter sig för den, att vederbörande kan bli invalidiserade och i framtiden kan bli vårdfall. Det har ju också påvisats att ett ganska stort antal dödsfall har inträffat i anslutning till professionella boxningsmatcher. Detta borde vara tillräckligt skäl för att utan vidare bifalla propositionen. Men denna beskrivning av hur boxningen går till — som jag tycker borde vara ganska obehaglig för boxningens vänner, om de läser den ordentligt — försöker man gå förbi genom att svänga sig med olika bortförklaringar. Man säger t.ex. att boxningen skall jämföras med andra idrottsgrenar, där antalet olyckor är förhållandevis mycket större — några nämner ishockey, andra fotboll. Men man uraktlåter att nämna att när sådana här ting sker i ishockey eller fotboll eller någon annan idrottsgren, så är det inte framkallat med avsikt. Det är då fråga om antingen olyckshändelser eller direkta brott mot reglerna vilka bestraffas ganska strängt. Man talar om de professionella boxarna som yrkesboxare. Jag tycker att det är ganska otäckt att tänka sig att detta skall vara ett yrke som man väljer på egen risk, som det heter, men risken ligger inte bara i att man utsätter sig för att bli invalidiserad, utan den ligger också i att man överlåter på samhället att ta ansvaret för följderna när boxaren inte längre kan vara en nyttig samhällsmedborgare. Även om sådana olyckor inte inträffar så ofta, är det tillräckligt allvarligt att veta att sådant kan inträffa. Vi vet inte hur ofta det händer, eftersom det nu är klarlagt att det inte bara är knockouten som är farlig, utan upprepade slag mot huvudet påverkar i längden individen på det sätt som man har beskrivit. Detta är någonting som vi inte heller skall försöka komma förbi. Det hjälper nog inte att försöka öka människors ansvar för egna handlingar och låta dem själva bestämma hur de i frihetens heliga namn vill ha det. Vi har här i landet som princip att inte komma med förbud i onödan, och vi är inne på att försöka avkriminalisera en hel del saker som nu betecknas som brott i vår lagstiftning. Vi kan också vända på steken och säga att vi i våra lagar ser betydligt allvarligare på sådana brott som falskdeklaration och förskingring. När det allmänna rättsmedvetandet får en annan syn på boxningen och dess skadeverkningar är det också naturligt att vi kriminaliserar en idrott som egentligen inte förtjänar en sådan beteckning. Flera talare har sagt att om man vill ha förbud mot den professionella boxningen, är det ologiskt att inte också ta med amatörboxningen i samma veva, och jag skall ärligt erkänna att jag från början tyckte att det hade varit rätt skönt om man hade tagit steget fullt ut och föreslagit förbud också mot amatörboxningen. En del skäl har emellertid anförts för vilka jag åtminstone för närvarande har böjt mig. Den nordiska läkarkommittén hade föreslagit att man i stället för förbud skulle försöka genomföra säkerhetsföreskrifter som skulle eliminera de risker som boxarna utsätter sig för. Detta har poängterats av flera talare här. Vad man emellertid inte talade om var att när kommitténs förslag gick ut på remiss inte bara tillstyrkte många remissinstanser dessa säkerhetsföreskrifter, utan de tillade också att de tvivlade på att det föreslagna skulle vara tillräckligt för att eliminera skadeverkningarna när det gäller den professionella boxningen. Ett mycket stort antal av remissinstanserna ville ha förbud. När sedan den promemoria som utarbetades 1 justitiedepartementet gick ut på remiss, visade det sig att remissinstanserna var ännu mer inställda på ett förbud åtminstone mot den professionella boxningen, och det fanns också anhängare av förbud mot amatörboxningen. I fråga om boxning kan vi inte här i Sverige fatta beslut om ökade säkerhetsbestämmelser därför att dessa regleras på internationell basis. Därvidlag kan vi ingenting göra, och därför tror jag att det är riktigt som det står i propositionen, att det är orealistiskt att tänka sig att komma fram på den vägen när det gäller proffsboxningen. Beträffande amatörboxningen däremot har vi i Sverige möjligheter att påverka reglerna, varför det ankommer på amatörboxningens representanter att försöka genomföra i första hand de säkerhetsbestämmelser som läkarkommittén hade föreslagit. Jag tror också att det blir nödvändigt att komma bort från ett erkännande av knockouten som poänggivande inom amatörboxningen. Om man kan komma så långt, kanske man ändå kunde vara med om att ge amatörboxningen en chans att visa att den i sig har alla de positiva egenskaper som dess förespråkare talat så varmt om här. Jag tycker nog att herr Dockered har en något för stark barnatro på nyttan av boxningen som ett medel för ungdomsbrottslingar att avreagera sig. Jag tror inte att det är så förfärligt nyttigt för oss att avreagera oss på det sättet. I civilisationen måste vi nog lära oss att tygla våra aggressioner och försöka leva som människor med varandra. Man har i reservationen 1 också krupit bakom påståendet att opinionen säkerligen inte är mogen för ett förbud. Jag skall dra en parallell, även om den kanske inte är riktigt rättvisande. När man i det gamla Rom hade gladiatorspel eller tussade vilda lejon på de kristna martyrerna var det utan tvivel skådespel som folket fröjdade sig åt, och de som ville försöka mildra sederna den gången möttes troligen också av invändningen att de inte hade stöd i den allmänna opinionen. Här i Sverige tillåter vi inte längre dueller, även om båda parter samtycker till att bekämpa varandra med pistol eller värja eller vad de väljer för vapen. Ingen människa påstår i dag att detta är en otillåten inskränkning i människornas fria val. Lika litet kommer man i framtiden att säga att förbudet mot professionell boxning är en inskränkning i människornas fria val. Här är nämligen frågan: Skall vi i ett civiliserat samhälle fortsätta att acceptera en form av legaliserad misshandel? Det är vad saken gäller. Boxningen är den enda sport — om vi nu skall kalla den sport — som har till uppenbart syfte att skada motståndaren, att om möjligt få honom medvetslös genom knockoutslag, som ger den högsta poängen. Vi kan inte nämna någon annan idrottsgren där man tilllämpar sådana regler och principer. Där ligger den väsentliga skiljelinjen mellan boxningen och annan idrott. Jag ber, herr talman, att till alla delar få yrka bifall till utskottets förslag och följaktligen avslag på de båda reservationerna.

Herr talman! Fröken Bergegren talade om reglerna inom proffsboxningen för hur man skall slå och hur poängberäkningen skall göras. Det har jag faktiskt inte yttrat mig om, ty jag vet inte så mycket om det. De regler jag var inne på var de som avser att förhindra skador i samband med boxning. Herr Sjöholm påstod tidigare i debatten att en läkare inte har någonting att säga till om vid en proffsboxningsmatch, men det måste vara felaktigt. Bestämmelserna är nämligen så skrivna att en domare har skyldighet att avbryta matchen, om läkaren kräver det. Tror herr Sjöholm något annat, måste han ha läst föråldrade regler. De säkerhetsbestämmelser som har föreslagits av den nordiska kommittén är just avsedda att minska riskerna. Fröken Bergegren gör gällande att det inte finns några motsvarande bestämmelser inom andra tävlingsgrenar, men visst gör det det. Inom flera idrottsgrenar finns det bestämmelser om vad man har skyldighet att iaktta för att minska riskerna. Vidare säger fröken Bergegren att vi ingenting kan göra åt bestämmelserna vad gäller den professionella boxningen här i landet. Det är just vad vi kan. Hennes påstående är alltså felaktigt. Varje land har rättighet att ställa upp de villkor landet vill, och därefter har de andra också att rätta sig. Dueller är ju ett älskat exempel, fröken Bergegren, när man vill göra jämförelser i detta sammanhang. Men det förhåller sig väl ändå så, att i en duell beväpnar man sig i avsikt att skada eller döda. Man har en pistol eller en värja eller vad man nu väljer för att genomborra motståndaren. Det går väl ändå inte att jämföra en boxningsmatch, som är en kamp mellan två likvärdiga parter vilka har tränat just för denna. Dessutom har de skyldighet att rätta sig efter de säkerhetsbestämmelser och normer som finns för att minska riskerna Kristna som kastas för vilda lejon och gladiatorspel har jag ingen erfarenhet av, så det vill jag inte yttra mig om.

Herr talman! Både fröken Bergegren och herr Sjöholm har talat om utskottets tidigare ståndpunktstagande. Nordiska rådets kommitté har inte byggt sin uppfattning på några som helst nya uppgifter utan har sammanställt de gamla uppgifterna. Det är också värt att konstatera att Nordiska rådets kommitté inte har rekommenderat något förbud utan har nöjt sig med att föreslå att reglerna humaniseras eller moderniseras. Fröken Bergegren säger att vi skall lära oss att leva som människor med varandra, och det tycker jag att vi gör om vi lär oss att rätta oss efter regler. Det är alldeles orimligt att jämföra boxning med duell. Boxningen har en helt annan bakgrund. Ett förbud anser vi reservanter inte är något bra medel för att komma till rätta med problemen. Det är säkerligen mycket bättre att utforma goda regler för verksamheten, och detta hade även Nordiska rådets kommitté föreslagit. Vi reservanter är starkt engagerade för att motverka ett förbud. Herr Sjöholm säger visserligen att tidningarna är för ett förbud, men jag tror inte att de har folket bakom sig. Därför har vi yrkat att propositionen innebärande en kriminalisering av den professionella boxningen skall avslås.

Herr talman! Herr Oskarson säger att han inte yttrar sig om samma regler som jag; de reglerna vet man inte så mycket om. Han talade bara om de regler som finns för att skydda mot skador. Jag läste nyss upp några regler för herr Oskarson; han borde således veta litet mer nu, även om han inte har läst propositionen. Herr Oskarson kan inte förstå vad det är för skillnad mellan boxning och annan idrott, och han talar om att det inom många idrottsgrenar finns bestämmelser som syftar till att minska riskerna. Men inom boxningen har man skyldighet att skada motståndaren, och det är inte tal om att försöka eliminera de riskerna. Man kan visserligen ordna det så, att en boxare faller lite mjukare på ringgolvet, men målet är att slå motståndaren i ansiktet och helst deformera honom. De referat som väcker den största sensationen är de som kan berätta något riktigt saftigt och bloddrypande. Sådana referat kommer på första sidan. Det är sådant som vi reagerar mot. Jag tror inte att det kan vara nyttigt för människor att läsa härom, även om herr Dockered och många med honom kan göra det utan att ta skada till sin själ. På en hel del människor har det säkerligen en skadlig effekt. Det finns en liten hemlig sadist inom många som gottar sig åt att se blod flyta. Det tycker jag inte är värdigt en civiliserad stat. Herr Dockered säger vidare, att det är nyttigt att lära sig att leva efter regler. Ja det är det säkerligen. Men frågan är vilka regler man lever efter. Om vi lever efter regler som befrämjar samlevnaden mellan människorna, då är det riktigt. Men när det gäller regler som medför att man, som herr Dockered säger, får finna sig i att det svider i skinnet, är jag inte riktigt med på noterna. Det är för övrigt inte bara fråga om litet sveda i skinnet; det är fråga om upprepade hjärnskakningar och om slag i ansiktet som deformerar näsa och öron och som lämnar varaktiga yttre men. Detta har kanske inte heller så stor betydelse, utan det avgörande är vad som sker med den inre människan. Dessa skador är nu så klart bevisade, att vi inte kan gå förbi dem. De regler jag nyss läste upp — jag skall inte läsa upp dem igen, även om det förefaller som det skulle behövas — är någonting som man går förbi; ingen har stigit upp och sagt att dessa regler inte är riktiga och korrekta.

Herr talman! Fröken Bergegren säger att det är rätt att skapa regler för något som svider i skinnet. Det är förunderligt då, att hon inte gått på herr Sjöholms reservation. Är det avskyvärt när det gäller proboxning, är det väl lika avskyvärt när det gäller amatörboxningen och lika farligt. Jag skulle vilja fråga fröken Bergegren vad hon anser vara förbjudet och inte förbjudet, om vi nu följer utskottets förslag. Vi som är motståndare till ett förbud anser att det finns så många oklara juridiska aspekter i detta sammanhang, att man av denna anledning ej bör införa detta förbud. Fröken Bergegren kanske kan förklara hur vi skall reda upp de juridiska frågorna.
Herr talman! Jo, fröken Bergegren, jag har läst propositionen så gott jag kunnat, och jag tror att jag också har fattat innebörden av den. Men vad jag ville klarlägga var att de regler jag tog upp inte var boxningsreglerna som sådana utan kontrolloch säkerhetsreglerna. Dessa kan inte överensstämma med boxningsreglerna — det är alldeles omöjligt — utan de har tillkommit i syfte att försöka hindra skador i samband med att boxningsreglerna tillämpas. Vad jag hela tiden tryckt på är just att vi genom detta förslag får ett delförbud som inte ger något resultat. Jag har även framhållit att vi mycket väl borde ha kunnat lugna oss och i stället sträva efter en samnordisk lagstiftning. En sådan skulle ge ett resultat, något som vi inte får på detta sätt. Jag kan för övrigt instämma med vad herr Dockered sade om att fröken Bergegren borde ha följt herr Sjöholms reservation, när hon nu går på förbudslinjen. I hans reservation föreslås ett totalförbud. Det är bättre än ett delförbud.

Herr talman! Jag försökte verkligen i mitt första anförande redogöra för varför jag för närvarande följer propositionen och inte går på ett förbud också för amatörboxningen. Jag skall emellertid gärna upprepa det. Jag sade, att det är svårare att få dessa säkerhetsföreskrifter att gälla även för den professionella boxningen, eftersom tävlingsreglerna för denna fastställts av den europeiska boxningsunionen. Men i fråga om amatörboxningen har Svenska boxningsförbundet förklarat att man är beredd att försöka genomföra åtminstone ett flertal av de säkerhetsföreskrifter som kommittén föreslagit. Det är därför jag tycker att boxningsförbundet nu borde få sin lilla chans att visa, att man kan göra boxningen till en relativt ofarlig sport. Däremot måste jag säga att jag inte är så där övertygad om att man kommer att lyckas. Om så inte blir fallet får vi väl ta upp frågan igen. Men för närvarande tycker jag att man bör få denna chans; det kan ju vara rent spel. Jag anser alltså att det finns en skillnad mellan proboxning och amatörboxning. Vi har, herr Dockered, en ganska skarp gräns mellan amatöridrott och professionell idrott i andra sammanhang. Varför skall det vara så förfärligt svårt att dra gränsen när det gäller boxningen? Jag tror säkert att man kommer att klara den saken.

Herr talman! Jag har begärt ordet i egenskap av motionär, men med hänsyn till den framskridna tiden och den långa diskussionen skall jag fatta mig kort. Detta är ju ingen ny fråga för riksdagen, utan den har varit uppe till behandling flera gånger tidigare. Den har ju också, enligt vad vi har fått höra, behandlats i Nordiska rådet vid flera tillfällen. Senast skedde det i mars må nad detta år, då man beslutade att rekommendera regeringarna i de nordiska länderna att förbjuda professionell boxning. Detta är också den huvudsakliga anledningen till det lagförslag som i dag ligger på riksdagens bord. Frågan har således blivit föremål för en osedvanligt snabb handläggning av den svenska regeringen.

Herr talman! Det vore naturligtvis förmätet att tro att man vid denna tidpunkt av debatten skulle kunna anföra några alldeles nya synpunkter på den fråga vi här behandlar. Tillåt mig ändå att utifrån min lekmannanivå komma med några funderingar kring frågan, om vi även i fortsättningen skall tilllåta professionell boxning här i landet, funderingar kring begreppet våld och vår inställning till detta. Vi människor hade väl ursprungligen mycket av vilde inom oss. Våra förfäder — våra hedniska förfäder, säger vi ibland för att riktigt understryka av ståndet mellan dem och oss — gjorde upp sina mellanhavanden med knytnävarna eller med stenyxa i hand. Det var deras enda möjlighet när det gällde att vinna respekt, att värna om sitt, att undertrycka den som var svagare. Men undan för undan har våra relationer till varandra förändrats, och vår inställning till våldet som ett medel att hävda oss, att få rätt har blivit en annan. I dag är det mesta av vad vi företar oss reglerat i lag, och vi omges av bestämmelser om vad som är tillåtet eller inte. I allmänhet accepterar vi detta. Vi accepterar att göra upp våra eventuella mellanhavanden inför domstol i stället för att använda våld. Vi accepterar att även den som är svag, fysiskt elier psykiskt, skall ha samma möjligheter och rättigheter som den starke. Vi tycker att vi har en human och riktig lagstiftning. Vi bär med jämnmod de inskränkningar i vår rörelsefrihet som är en följd av lagstiftningen. Vi är medvetna om att vissa bestämmelser, t.ex. inom trafiklagstiftningen, inte är särskilt populära, men vi accepterar även dessa därför att de ha till syfte att skydda människor mot olyckor och skadeverkningar. Därför är det så förvånande, ja, helt enkelt oförståeligt, att det lagförslag som vi nu diskuterar, nämligen förbud mot professionell boxning, väckt en sådan uppmärksamhet och en sådan, man kan nästan säga våldsam opposition åtminstone hos många av dem som har yttrat sig här tidigare i debatten. Här gäller det ju också att skydda människor. Genom grundliga utredningar och undersökningar av en mängd fall världen över är det bevisat, att boxningen medför allvarliga skador, skador som inte sällan leder till dödsfall. I propositionen sägs att 300 boxare torde ha avlidit på grund av akut hjärnskada i samband med boxningsmatcher. Det talas också om att permanenta hjärnskador kan uppstå, att obotliga hjärnskador kan framkallas genom upp repade slag mot huvudet och att boxare också kan få psykiska defekter. Ingen av de talare som i dag försvarat boxningen har heller kunnat bestrida att så är fallet. Men ändå försöker man här: göra undanglidningar, och man talar om att boxningen inte medför några skador för åskådarna. Det är kanske riktigt. Men med hänsyn till konsekvenserna av den påverkan som boxningsmatcherna kan ha på åskådarna rent psykiskt, är jag inte alldeles säker på att det inte även där kan uppstå skador. Det gäller ju så få människor, säger man, bara fem sex i hela landet. Ja, om det så bara gällde en enda människa måste vår bedömning bli densamma.

Man talar i detta sammanhang om frihet och om den enskildes rätt att själv bestämma över sina handlingar. Men vi stiftar ju lagar för att skydda människorna mot varandra. Hur skulle det bli, om vi under hävdande av frihetsbegreppet t.ex. skulle tillåta bilisterna att själva bestämma farten eller att låta dem köra antingen till höger eller till vänster alltefter vad de själva anser vara bäst? Boxarna kommer, säger man, att söka sig till andra länder för att utöva sin sysselsättning. Ja, låt dem i så fall göra det, men låt oss i vår lagstiftning ha sådana bestämmelser att människorna skyddas för de skador och faror som boxningen medför. När vi nu står i begrepp att skapa en ny lag innebärande förbud mot proffsboxning i Sverige anser jag och många med mig, att det hade varit önsk värt att denna lag hade utsträckts till att även omfatta amatörboxningen. Justitieministern har i sina bedömningar stannat för att endast föreslå förbud mot proffsboxning. Statsrådet Geijer och fröken Bergegren har tidigare utförligt motiverat detta ställningstagande och jag skall därför inte närmare gå in på det.

Jag har, herr talman, velat låta dessa små funderingar komma med i denna debatt, och jag ämnar vid omröstningen stödja propositionens och första lagutskottets förslag som jag alltså yrkar bifall till.

Herr talman! Herr Sjöholm har försökt illustrera boxningens nedbrytande effekt genom att citera en uppgift om att man skulle kunna rekrytera två fulltaliga landslag ur våra fängelser. Det är möjligt. Men om vi kunde plocka ihop alla riksdagsledamöter som under hundra år någon gång varit i klammeri med rättvisan — jag vet inte om det skulle räcka till ett landslag — tror jag att de i alla fall skulle förslå till ett fulltaligt lagutskott, herr Sjöholm. Trots det brukar vi inte anse att vår arbetsmiljö och vår hantering är särskilt nedbrytande eller i och för sig kriminaliserande. Jag tror att man får vara litet försiktig med att förutsätta orsakssamband där sådana inte är bevisade. Över huvud taget är jag litet undrande och kanske litet besviken över argumentationen i denna debatt från båda hållen, eller om man så vill från alla tre hållen. Personligen tycker jag inte ett dugg om boxning. Jag har vid flera tillfällen i denna kammare röstat mot statsanslag till boxningen; jag tycker inte att det är en hantering som vi behöver stödja med skattemedel. Men därifrån och till en lagstiftning om förbud är steget rätt långt. Jag har svårt att förstå att det skulle vara fullt motiverat, i varje fall i den form som det här föreslås. Jag kan hysa en betydande förståelse för herr Sjöholm, hans motion och hans reservation. Det finns två förslag av tre som vi har att välja emellan som är konsekventa och logiska; de innebär ett antingen—eller. Men den gränsdragning som propositionen och utskottsmajoriteten förordar är för mig orimlig. Den är det principiellt. Det är ungefär som om vi skulle säga att en stöld av mycket pengar är förbjuden och skall bestraffas, men en stöld av en litet mindre summa bestraffas inte bara mildare utan är också tillåten. Det är en gränsdragning som vi annars inte gör. Vi måste vara överens om att boxningen skiljer sig från all annan idrott, vilket jag anser att den gör därigenom att det finns en ofrånkomlig avsikt att framkalla skada. Då finns denna avsikt också i amatörboxning. Att man sedan kringgärdar verksamheten där med strängare säkerhetsföreskrifter så att skadorna som regel blir mindre eller i varje fall inte fullt så dramatiska och inte utlöses lika häftigt är en annan sak. Men avsikten och inriktningen är utan tvivel desamma. Om det ena skall betraktas som omoraliskt — något som kan katalogiseras såsom ett brott — bör rimligen det andra betraktas på samma sätt. För mig är det allra viktigaste skälet att avstyrka bifall till propositionen emellertid att jag inte vill vara med om att stifta en lag, om vilken vi från början kan säga att den kommer att leda till tolkningssvårigheter och ställa till onödigt bekymmer för våra domstolar. Det är inte särskilt lätt att skilja mellan professionella och amatörer. Den senaste uppgift jag har sett om någon svensk som varit inblandad i denna blodiga hantering gällde en gosse som var i England och boxades för någon månad sedan. Han råkade följdriktigt också ut för skador vilka i och för sig skulle kunna användas som förträffliga argument av både utskottsmajoriteten och herr Sjöholm. För besväret och för sveda och värk fick han ett gage på 3 000 kronor. Är det någon som tror att en sådan yngling inte i många idrottsgrenar som amatör skulle ha kunnat tjäna lika mycket pengar? Det är fullt möjligt att han i låt mig säga cykel och tennis, på den tid som det tog honom att förbereda sig för och genomföra den aktuella matchen, skulle kunna komma upp till väsentligt högre gager och fortfarande vara amatör. Vi vet att idrottsförbunden har svårigheter med denna gränsdragning. Men det må så vara. Det blir betydligt värre om gränsdragningen skall vara avgörande för huruvida en människa skall fällas till straffansvar eller inte. Och det är detta våra domstolar kommer att tvingas syssla med, om vi accepterar det lagförslag som nu ligger framför OSS. Då säger man: Ja, men i själva verket är det mycket lätt att skilja mellan proffsboxning och amatörboxning — de framträder på helt olika sätt. Dessa proffsgalor känner man nog igen; det behövs ingen särskilt märklig definition för att avgöra när det är fråga om det ena eller det andra. Och självfallet är det på detta sätt, ärade kammarledamöter. Så länge vi har en tillåten professionell boxning är det inte svårt. Den professionella boxningen kan då framträda med allt det galapetteri som den önskar, med all den pomp och ståt och med allt det krimskrams och de riter och ceremonier som den omger sig med och som gör att den är mycket lätt att känna igen. Men om den professionella boxningen blir förbjuden, så är det inte särskilt orealistiskt att räkna med att den smyger sig in i amatörutövningen, precis som fallet är med professionalismen i alla andra idrottsgrenar. Då blir det svårare att avgöra vilket som är vilket. Då kommer gagerna att kallas för dagtraktamenten, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och vad man nu än kan hitta på. Då kommer man att ta på sig tröjan på överkroppen, o.s.v. Vi får den vanliga svårigheten, den vanliga sammanblandningen mellan professionella och amatörer. För rättssamhället spelar det ingen nämnvärd roll om man har sådana svårigheter inom ett idrottsförbund, men om vi tvingas att definiera gränsen och lägga gränsdragningen till grund för en dom, enligt vilken människor skall åläggas straff, då är det betydligt allvarligare. Jag har, herr talman, mycket svårt att acceptera att vi verkligen skulle formulera en lag på det sättet. Därför instämmer jag med dem som har yrkat bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Då man begär ordet i en sådan här fråga har man en del funderingar, men när man så äntligen kommer upp i talarstolen är det mesta avbetat. Jag vill dock försöka att på något sätt motivera varför jag i utskottet har stött propositionen om förbud mot proffsboxning. Under åren har det i denna kammare och medkammaren förekommit långa boxningsdebatter, vilka alla varit grundade på motioner eller tagits upp i samband med frågan om det ekonomiska stödet till idrotten. För första gången har vi nu en proposition i frågan att ta ställning till, och varför skulle man då inte utnyttja ett sådant tillfälle? Propositionen i sig själv visar ju att en omsvängning i uppfattningen har skett, i varje fall beträffande proffsboxningen. Nu gäller det enbart förbud mot proffsboxning, inte mot amatörboxning, även om de rent principiella skälen för ett utökat förbud kan tyckas föreligga. Jag är väl medveten om att det är inkonsekvent att förorda förbud mot proffsboxning men inte mot amatörboxning. Men med de nu föreslagna säkerhetsföreskrifterna — d.v.s. den nordiska kommitténs 16-punktersförslag — hoppas jag att åtminstone amatörboxningens ungdomsverksamhet under ansvariga ledare skall kunna fortsätta utan att några medicinska skador på kontrahenterna skall uppkomma. I en kvällstidning i går kväll stod i en artikel följande: >»Boxning — d. v. s. organiserad misshandel som stundom resulterar i dödsfall, stundom i fysisk och psykisk invaliditet — är fortfaran de tillåten. Och ingen drar sej väl för att tala om att den varit och sett en boxningsmatch.» Ja, så förhåller det sig ju. I varje fall går proffsboxningen ut på att man skall slå ut motståndaren. Den största segern vinns genom knockoutslaget, d.v.s. att motsåndaren slås medvetslös. Detta innebär ett fruktansvärt våld som inte tillåts någon annanstans än inom boxningen. Ibland undrar man över vad föräldrarna egentligen anser om boxning. Vill de verkligen låta sina barn lära sig boxas? Risken finns ju, att slutet kan bli ett proffsboxningens ringvrak. De som inser riskerna vill nog inte låta sina barn lära sig boxas. Andra skulle kanske acceptera, att andras barn lär sig boxas men inte de egna. Bakgrunden är hela tiden skaderiskerna, så länge målsättningen är att slå ut motståndaren. Förhållandet är absolut inte detsamma i t.ex. ishockey. Där finns, givetvis också risken för skador, men målsättningen är inte densamma som i boxning. En skada i hockey beror antingen på ren olyckshändelse eller på regelbrott, och detta regelbrott bestraffas. I boxning förekommer ingen motsvarande bestraffning utan i stället en glorifiering av den som har utövat misshandeln. Vad säger Svenska boxningsförbundet? Ja, vad förbundet verkligen anser om ett eventuellt förbud mot proffsboxning, vet jag inte. Men av allt att döma har man inom förbundet accepterat ett förbud mot proffsboxning i Sverige eftersom förbundet under utskottsbehandlingen vädjat till vissa riksdagsmän att låta bevara amatörboxningen med de skärpta säkerhetsföreskrifter jag förut nämnt. Förbundet har därvid inte berört proffsboxningen, vilket också kan tjäna till vägledning. Polisens resurser är givetvis ganska små, men när man talar om övervakning får man inte glömma bort att polisen också har släppt till mycket folk för att bevaka proffsgalorna. Herr talman! Jag är inte motståndare till någon annan form av idrott än boxning, vilket bäst framgår av att jag har varit både aktiv och ledare inom andra grenar, men jag är motståndare till våld. Därtill kommer att vi vet att inte bara knockout utan även upprepade slag mot huvudet kan förorsaka allvarliga medicinska skador i framtiden. Av dessa skäl vill jag yrka bifall till första lagutskottets hemställan i utlåtande nr 51.

Herr talman! Jag har på grund av resa inte haft tillfälle att delta i utskottets behandling av detta ärende och vill därför här deklarera min mening. Vid tidigare handläggning av samma fråga har utskottet skjutit upp sitt avgörande med hänvisning till den medicinska utredning som då fortfarande pågick. Denna utredning har nu klart givit vid handen de stora risker som är förenade med boxningen. Jag tycker också att Sverige som ett kulturland har ganska stor anledning att ta avstånd från en kommersiell verksamhet av denna typ. Vad vi med den föreslagna lagstiftningen främst vänder oss emot är den kommersiella verksamheten. Det viktigaste motivet för oss är inte att två relativt unga män med risk för skador bekämpar varandra i en boxningsring; det mest betydelsefulla i hela denna företeelse är det kommersiella intresset. Frågan om vinsten för arrangörerna, de stora pengar som promotorn kan förtjäna är det avgörande. Den företeelsen tycker jag att vi har all anledning att ingripa mot i vårt kultursamhälle. Erfarenheterna har visat att med denna verksamhet följer kanske inte vit slavhandel men någonting i närheten därav. Promotorn är den avgörande, boxaren är bipersonen och han blir ganska snart ett verktyg i promotorns hand. de försöka göra gällande att Sverige är ett kulturland som skall vara ett föredöme för andra länder. Jag tror emellertid att det är värdefullt att vi som nation tar avstånd från den ganska olustiga näring som proboxningen är. Proboxarna är yrkesmän, sade herr Dockered också, som själva tar ansvaret för sin hälsa och framtid när de engagerar sig i denna verksamhet.

Om de tillfogas sådana skador att de i fortsättningen inte kan försörja sig själva — och erfarenheter visar klart att detta kan bli följden — är det samhället som får ta ansvaret för dem; de behöver inte ta det själva. Liknande anmärkning drabbar det resonemang som herr Jönsson i Malmö förde. Han talade om att det fanns sex proffsboxare, enligt uppgifter i propositionen. Möjligen finns det inte så många en gång, enligt vad som framkommit under utskottsbehandlingen. Han tillade att detta ringa antal personer själva kunde ta sitt ansvar och att ett bifall till den här propositionen vore ett underkännande av deras förmåga att själva ta ansvaret för sina handlingar. Men det är ju ändå samhället som i sista hand får ta ansvaret för dem, om skador inträffar. Jag tror att det är ganska värdefullt, om vi med ett beslut i kväll kan redovisa var vi står någonstans. Här gäller det frågan om var vårt samhälle befinner sig på kulturstegen. Vi avvisar t.ex. tjurfäktning i vårt land, och ingen har väl kommit på idén att försöka arrangera tuppfäktningar. Några har varit inne på tanken att man skulle anordna hundkapplöpningar, men den tanken har inte förts ut i verkligheten. Inom galoppsporten förekom för några år sedan tävlingar som medförde ganska allvarliga fall av djurplågeri, och man frågar sig om detta egentligen var värdigt ett kultursamhälle. Emellertid tycker jag att det avgjort icke är värdigt ett kultursamhälle att tillåta tävlingar som går ut på att två personer skall försöka skada varandra så mycket som möjligt medan ett stort antal personer bevittnar vad som sker och smarta arrangörer gör stora vinster. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Martinsson gör gällande att vi som medborgare i ett kultursamhälle bör värna om friheten att bestämma över de människor som utsättes för misshandel. Sedan gör herr Martinsson också jämförelser med tjurfäktningar och andra saker, där vi är överens. Jag tycker att den jämförelsen är litet långsökt. Djuren har ju i alla fall ingen möjlighet att säga någonting eller göra sig till tolk för några åsikter i detta sammanhang. Där är det fråga om djurplågeri, något som vi väl måste vara eniga om att försöka få bort ur vårt kultursamhälle. Jag skulle gärna kunna vara med i en diskussion om att förbjuda vissa yttringar, fastän de deltagande människorna har kommit överens om att deltaga. I detta fall har två människor kommit överens i den enligt herr Martinsson så bedrövliga konventionella uppgörelse som föregår en professionell boxningsmatch. Tidigare under diskussionen här har de medicinska skadeverkningarna dominerat; i herr Martinssons inlägg kom den kommersiella baksidan att dominera. Det är klart att vi såsom reservanter har erkänt att det finns en medicinsk risk i all boxning. Den blir inte mindre, säger vi, i ama törboxningen än i den professionella boxningen. Men vi säger också, att det föreslagna förbudet inte ger någon god effekt. Vi kommer att få svårigheter att tolka lagbestämmelserna, svårigheter som herr Carlshamre på ett mycket effektivt sätt har skildrat. Det har varit avgörande för reservanternas ställningstagande. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag ville bara bemöta vad herr Martinsson sade om de ekonomiska intressena. Han vill göra gällande, att det skulle ligga några särskilt osunda ekonomiska intressen bakom proffsboxningen. Men detta, herr Martinsson, är väl ändå inte någonting som gäller förhållandena i vårt land. Jag tror inte att det går att påvisa, att så varit fallet i något sammanhang. Man kommer inte heller helt ifrån de ekonomiska intressena genom att förbjuda proffsboxningen. Som tidigare sagts, kommer den saken att ordnas på annat sätt; de som deltar i amatörmatcher kommer säkerligen att få ekonomisk gottgörelse på ett eller annat sätt. Och detta kan många gånger vara mer osunt än om det hela sker inför öppen ridå.
Herr talman! När herr Martinsson säger att ansvaret för de skador som en proffsboxare åsamkas inte åvilar denne utan samhället, vill jag bara helt kort konstatera, att detsamma gäller skador som en person kan åsamkas inom andra sportgrenar.

Herr talman! Det finns inte bara boxare i moderata samlingspartiet. Därför vill jag använda denna debattens sista skälvande minut till att anmäla annan mening. Jag minns en präst som var min företrädare i den heliga tjänsten vid sjömanskyrkan i Antwerpen. Han arbetade där i början av 1920-talet. Det var en mycket hård miljö. Där gick ett mycket besvärligt klientel i land: »Sågarjim> och »Slaktarjerker> och allt vad de hette. Detta var mycket besvärande för den svenske prästen. Han fick ofta ge sig i handgemäng med dem; han kunde inte kämpa enbart med ordets svärd utan behövde litet mera handfasta grepp, tyckte han. Han hade varit amatörboxare i sina unga dagar, och han sade att det uppskattade han lika mycket som sitt AB i praktisk teologi. Detta var alltså i början av 1920-talet, och teologin stod kanske inte så högt då. Nu har vi ju helt andra verksamhetsformer även vid sjömanskyrkor. Boxning har kommit ur bruk. Jag tycker att herr Sjöholm skött argumenteringen mycket väl. Han har tagit upp den gamle kämpen Yngve Hamrins mantel, och det är väl den mannens idéer som i dag kommer att fira en triumf. Herr Dockered som är en fridens man glömmer nog sitt heta blod med tanke på att herr Sjöholm dock kämpar mot våld; det måste vi ju alla respektera. Det finns enligt mitt förmenande två väsentliga argument för ett förbud. Det första är hela raden av remissinstanser: medicinska, juridiska och idrottsliga. Inte en enda remissinstans går emot propositionen, inte ens Svenska boxningsförbundet. Inför en sådan förkrossande övermakt vore det verkligen magstarkt av riksdagen att välja en annan linje. Jag tror att vi alla med bibehållen självaktning kan rösta för ett förbud i dag, i synnerhet efter justitieministerns sansade och sakliga inlägg här som ju heller inte mötte någon opposition. Och det andra argumentet är att vi fullföljer ett beslut från 1967. Det är ganska konsekvent att göra det. Med dessa enkla ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall i första hand till reservation 2 av herr Sjöholm och i andra hand till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har inte trängts vid denna talarstol under de senaste årens boxningsdebatter. Men jag vill gärna bekänna innan voteringen skall äga rum, att jag ändå har känt det ganska besvärande att vi i vårt kultursamhälle har den situationen att misshandel på allmän plats föranleder rätt kännbart straff, men organiserad misshandel i boxningsring anses i och för sig inte föranleda något sådant. Snarare blir det hyggligt gage till den som lyckas bäst i en boxningsmatch, där man uppenbarligen ofta söker att tillfoga motståndaren sådana slag att hans kondition och över huvud taget hans förmåga att agera i matchen skall bli så dålig som möjligt. Ingen lär ju kunna bestrida att medicinska myndigheter klart har dokumenterat att här föreligger mycket allvarliga hälsorisker. Talet om att boxning skall jämställas med motorsport och ishockey innebär uppenbarligen inte en riktig liknelse eftersom väl ingen ändå kan säga sig att det inom dessa grenar gäller en tävling av samma slag som boxning, där avsikten är att vålla skada. Jag är medveten om att gränsdragningen här rymmer vissa principiella problem. Skall man ta med amatörboxningen eller inte? Där tycker jag att justitieministern och även utskottet har valt en riktig linje då de säger att man får pröva den frågan, om dei visar sig att motiv för detta finns och amatörboxningen inte omgärdas med tillfredsställande regler. Vidare kan det bli svårt att skilja ut professionell boxning från amatörboxning — eller skall vi säga s.k. amatörboxning. Men vi kan inte låta bli att stifta lagar i detta land bara för att det är svårt att dra vissa gränslinjer. Som ett av skälen mot boxningsförbud har också åberopats, att när två personer frivilligt kommer överens om att gå en match, skall det inte finnas principiella skäl för samhället att ingripa hindrande.

Jag skall inte pressa denna liknelse för hårt, men jag tycker att den bör anföras när man säger att detta är en sak som närmast är av privat karaktär. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Eftersom duellen åter har åberopats i denna debatt såsom ett argument vill jag anföra att vi tidigare har varit överens om att den liknelsen är orimlig. Jag tycker att det bör understrykas igen. Vi reservanter har sagt att det finns medicinska risker och att de är lika vid professionell boxning och vid amatörboxning.

Svårigheten att tolka vad som är tillåtet och vad som är förbjudet erkänner ju även utskottsmajoriteten.

Herr talman! Vi är några motionä rer som i motionerna I: 783 och II: 902 hemställt om utredning och en allmän översyn av lagen om allmän försäkring med sikte på lagens anpassning till den framtida samhällsutvecklingen. Jag vill gärna göra några kommentarer till såväl motionerna som till andra lagutskottets utlåtande nr 74. Jag vill först erinra om att lagen om allmän försäkring tillkom 1962 och att den bygger på 1946 års lag om folkpensionering, 1947 års lag om allmän sjukförsäkring, 1954 års lag om moderskapshjälp och 1959 års lag om försäkring för allmän tilläggspension. Den allmänna försäkringen har varit i full funktion: sedan den 1 januari 1963. Sedan dess har lagen årligen varit föremål för ändringar och kompletteringar. Försäkringen har byggts ut undan för undan. Utredningar pågår, och vi räknar med att få förslag om ytterligare förändringar och utbyggnader. Den utveckling som hittills har ägt rum har av naturliga skäl hållit sig ganska väl inom försäkringslagens traditionella syften och grundläggande principer. Samhällsförhållandena undergår ständig förändring, och detta påverkar förutsättningarna för trygghetspolitiken och medborgarnas anspråk på social trygghet. Inom sin ram måste den allmänna försäkringen undergå en motsvarande utveckling om den skall täcka avsedda behov. För att öka verkningsgraden eller täcka nya behov krävs att även ramen vidgas. Nya behov och anspråk dyker ständigt upp. De kan täckas antingen med separata åtgärder genom nya organ eller med utbyggnad på tidigare lagda grunder. Försäkringssystemets möjligheter och allmänna användbarhet i trygghetspolitiken är långt ifrån uttömda. Det finns tvärtom goda grunder för vidare utveckling och fortsatt utbyggnad. Med sikte på 1970-talet bör enligt motionärernas uppfattning en allmän översyn av lagen om allmän försäkring och dess syften genomföras. Ända målet bör vara att pröva hur man lämpligen kan vidga ramen för försäkringens funktion i trygghetssystemet. Detta bör i första hand ske med avseende på effekten för hittills avsedda syften, men samtidigt bör prövas hur man med rationellt utnyttjande av försäkringssystemets och försäkringsadministrationens möjligheter kan täcka andra och nya behov på ett ändamålsenligt sätt. Det är här fråga om en motion som gäller principerna i försäkringen och inte detaljerna. På sidorna 10 och 11 i utskottsutlåtandet finns en mycket bra sammanställning över förslag som har framlagts i höst eller som man räknar med skall föreläggas nästa års vårriksdag. Man räknar också upp pågående utredningar. Motionerna, remissvaren och utskottsutlåtandet kan med fördel ingå som ett mycket väsentligt avsnitt i 1970 års valhandböcker för att beskriva vad som har skett när det gäller socialförsäkringen. De kan faktiskt också ge uppslag till många bra motioner till nästa års riksdag. Vi vet att utredningar pågår, sjukförsäkringsutredningen, pensionsförsäkringsutredningen, familjepolitiska kommittén och flera andra som här kunde nämnas. Samtliga dessa utredningar arbetar med lösningar inom lagens nuvarande ram. Det är enligt vår mening angeläget att nu gå vidare och utifrån vunna erfarenheter av den allmänna försäkringen forma den så att den alltjämt kan ingå som ett verksamt instrument i jämlikhetsoch trygghetspolitiken i 1970-talets samhälle. För detta fordras översiktliga överväganden, och det finns behov av en allsidig utredning. Den kan enligt vår uppfattning börja nu, även om pågående utredningar inte är avslutade. Vad anser då remissinstanserna? Ja, flera av dem anser att frågan om en allmän översyn av försäkringslagen är för tidigt väckt. De menar att resultatet av pågående utredningsarbete helt el ler delvis bör avvaktas innan en ny utredning tillkallas. Till dessa instanser hör riksförsäkringsverket, socialstyrelsen, LO, TCO och SAF. Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskasseförbundet delar däremot motionärernas synpunkter att det är angeläget med en översyn av lagen om allmän försäkring med sikte på det behov och de omständigheter som man har att beakta i ett längre tidsperspektiv. Riksförsäkringsverket erinrar i sitt uttalande om den utveckling som sker och menar att den mera omfattande utredning som motionärerna avser »bör sikta till att reglerna för närbesläktade förmåner på området för social trygghet såvitt möjligt samordnas och i samband därmed förenklas». Man vill dock avvakta de pågående utredningarnas resultat. Även Svenska arbetsgivareföreningen anser att man bör avvakta resultatet av pågående utredningar. Om en utredning likväl tillsättes, vill Svenska arbetsgivareföreningen att vissa synpunkter skall beaktas i direktiven. Man nämner bl.a. frågan om rationalisering och besparingar inom administrationen och önskar även att försäkringens finansiering tas upp. Landsorganisationen framhåller att behov föreligger på olika områden att förbättra försäkringsförmånerna och skriver: »Förbättringarna måste dock avvägas gentemot andra angelägna behov av trygghetsskapande åtgärder. Detta behov bör analyseras, en uppgift som enligt LO:s mening kan tilldelas en utredning av det slag som föreslås i motionerna.

Nu kan naturligtvis någon säga att jag här har plockat ut de avsnitt ur remissvaren som överensstämmer med vad vi skrivit i motionerna, men faktum är att samtliga remissinstanser har förklarat att de finner det angeläget med en översyn, den skall bara inte göras just nu. Man räknar också upp ytterligare frågor som bör aktualiseras. Även utskottet har skrivit mycket positivt hela vägen fram till sista avsnittet i utlåtandet, där utskottet förklarar att man inte bör göra någonting för dagen. Utskottet skriver dock: »Det är sannolikt att man förr eller senare tvingas till att såsom motionärerna Önskar och en del remissinstanser uttalat göra en samordnande översyn av hela systemet. Vid en sådan skulle den framtida målsättningen för samhällets trygghetspolitik kunna tas upp till en bred och allsidig bedömning. Enligt utskottets mening är emellertid tiden ännu inte mogen för tillkallandet av en utredning med sådant uppdrag.» Ett öde som drabbar många motionärer är att utskotten uttalar att motionerna kommer för sent och att den aktualiserade frågan redan är uppmärksammad. Men i detta fall har motionen tydligen kommit för tidigt. Man skulle vilja fråga när är tiden egentligen mogen för en sådan översyn som vi föreslagit. Vi motionärer har sannerligen anledning att komma tillbaka vid ett annat tillfälle för att höra om tiden då är mogen för en översyn av lagen om allmän försäkring.

Herr talman! Jag kan bara säga att det i utskottet har funnits stora sympatier för motionen. I övrigt har jag inte anledning att gå in på någon egentlig polemik mot fru Skantz och hennes resonemang. Vad som hindrat oss från att tillstyrka motionen är att en sådan åtgärd kanske i stället skulle ha motverkat det syfte man där vill nå. En stor och omfattande utredning, som rör de principiella' linjerna, hade kanske stoppat upp alla de utredningar som är på gång. Man räknar ju med att det i varje fall på bortåt 20 punkter pågår arbete på detta område inom departement, ämbetsverk eller inom särskilda utredningar. Därför kunde det lätt bli så att en utredning med uppgift att ta upp de principiella spörsmålen kunde motverka detaljlösningar som man önskar få genomförda. Det måste inom detta väldiga område alltid ske en kontinuerlig anpassning. Det är naturligtvis mycket svårt att säga när tiden kan bli mogen för en utredning av detta slag.

Herr talman! Jag har inte mer att säga. Jag vet inte om jag ens behöver yrka bifall till utskottets hemställan då fru Skantz inte har yrkat avslag, men jag gör det i alla fall.
Herr talman! Till herr Svensson vill jag bara säga att det i december månad 1967 tillsattes en socialutredning. Men det var ingenting som hindrade att vi i maj månad 1968 tog den mycket stora förändringen i socialhjälpslagen som gäller kommunernas ansvar för den enskildes omvårdnad. Tillsättandet av en stor utredning som skall syssla med principiella frågor behöver således inte hindra att man arbetar vidare och att vi här i riksdagen tar delreformer. Det intressanta är vad «statsrådet Aspling sade i samband med tillsättandet av socialutredningen: »Vårdlagstiftningen är dock i viss mån splittrad och oenhetlig såväl i fråga om utformning som innehåll. Den har tillkommit område för område och vid skilda tidpunkter.

De grundläggande principerna har sin förankring relativt långt tillbaka i tiden. Lagstiftningen måste anpassas efter utvecklingen i samhället och efter de nya metoder och ökade resurser man fått i fråga om vård och behandling m.m.> Statsrådet Aspling hade möjlighet att säga detta, när han tillsatte socialutredningen. Jag skulle tro att det inte dröjer länge — vi får hoppas det — förrän han har möjlighet att säga något liknande vid tillsättandet av en utredning för översyn av lagen om allmän försäkring.

Herr talman! Det är möjligt att vi relativt snart kan komma till den tidpunkten då vi tar upp hela socialförsäkringssystemet till översyn — därom vill jag inte i dag från denna talarstol göra något bestämt uttalande. Beträffande motiven för socialutredningen vill jag framhålla att direktiven för utredningen visserligen blev mycket omfattande. Men det primära syf tet var att samordna lagstiftningen — det finns en socialhjälpslag, en barnavårdslag och en nykterhetsvårdslag, och det hade redan skett en samordning av socialvården ute i kommunerna — för att t.ex. kunna genomföra familjevårdsprincipen. Utvecklingen har också i detta avseende gått före lagstiftningen genom att man ibland ordnar med en personalunion mellan de olika nämnderna. Men alla som sysslar med socialvård vet hur besvärligt det är att med samma människor i tre nämnder behöva skriva tre olika protokoll. Jag tycker att motiven för tillsättandet av socialutredningen var betydligt starkare än de skäl som nu finns för tillsättande av en utredning om lagen om allmän försäkring. Eftersom fru Skantz och jag är eniga på den punkten att vi bör vänta och se, anser jag också att debatten i detta ärende nu bör kunna avslutas.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar, nämligen frågan om jourskyldighet för privatpraktiserande läkare, har tidigare vid upprepade tillfällen varit föremål för riksdagens prövning. Detta framgår också av utskottsutlåtandet, som mycket utförligt redovisar vad som förekommit. I motionerna vid årets riksdag 1:42 och II: 50 har ånyo framförts yrkande om utredning beträffande införande av principen om skyldighet för alla yrkesverksamma läkare att deltagaa i jourtjänst. Yrkandet bygger i stort sett på samma motiveringar som tidigare framförts. Helt kort kan vår mening i det nu föreliggande motionsparet anges med att vi finner det orimligt att inte alla läkare som är verksamma i öppen vård skall bära sin del av det merarbete men också ökade ansvar som jourtjänsten innebär. Utskottet liksom remissinstanserna förordar frivilliga överenskommelser för att nå fram till det avsedda resultatet. Vi är väl införstådda med att detta är en mera sympatisk metod, men frågan är om man på denna väg kan nå fram till den jourtjänst som ur det allmännas synpunkt måste eftersträvas. Att frivilliglinjen ännu inte kan betraktas som den enda lösningen framgår av de sista raderna i den sammanställning av en rapport från SPRI som införts i utskottsutlåtandet. Det heter där: »Bland frågor som sammanhänger med jourproblemet men inte slutdiskuterats i arbetsgruppen nämns frågan huruvida alla läkare, även praktiker, i princip skall kunna åläggas jourtjänst.> I den speciella arbetsgrupp inom SPRI som gjort detta uttalande håller man sålunda frågan öppen. Herr talman! Jag kan vitsorda att jag gärna ser att frågan löses genom frivilliga överenskommelser, men det måste verkligen ske en betydande och även snabb förbättring av den situation som nu föreligger. Det är att hoppas att en sådan förbättring sker, och jag skall därför inte nu ställa något yrkande. Jag har emellertid, herr talman, velat redovisa dessa synpunkter.

Herr talman! I de motioner som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om skyndsam prövning och förslag beträffande grunder för användning av hos domänverket fonderade vinstmedel för inköp av särskilda naturoch fritidsområden. Vi motionärer anser detta vara en riktig användning av domänverkets vinstmedel. Utskottsmajoriteten har föreslagit att motionerna inte skall föranleda någon åtgärd. För vår del har vi följt upp motionsyrkandet i en reservation. Då denna motion tidigare har behandlats här i riksdagen, och då vi dessutom i dag har haft en lång skogspolitisk debatt och timmen är sen, skall jag, herr talman, nöja mig med att yrka bifall till den reservation som är fogad till detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Reservanterna yrkar på att domänverkets vinstmedel till viss del skall specialdestineras till anordnande av naturoch friluftsområden. Man kan fråga sig varför just domänverkets vinstmedel skall tas i anspråk. Man kan ju lika väl begära att televerkets, Vinoch spritcentralens eller, för att ta ett aktuellt företag, vars årsberättelse just har delats på bänkarna, nämligen Tips tjänsts vinstmedel skall gå till detta ändamål. Bakom reservationen ligger väl att man av vana har velat beskära domänverkets frihet att använda sina vinstmedel. Vi har så sent som förra året reformerat domänverkets organisation och arbetsformer, och vi kan väl inte gärna ålägga verket en uppgift av denna karaktär genom att redan nu göra om densamma. Vi känner alla till att domänverket är föredömligt när det gäller att göra de marker det förvaltar tillgängliga för fritidsändamål, men att direkt ålägga verket att svara för statens bidrag till dylika anläggningar är väl ändå inte rimligt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det lönar sig föga att försöka vidta rationaliseringsåtgärder i den här kammaren. Jag tänkte att det möjligen skulle kunna gå att förkorta denna debatt, men nu har herr Lundmark dragit upp en del historier som inte bör få stå oemotsagda. Han sade att reservanterna har för vana att ta upp sådana här saker, men det är väl att gå för långt. Uttalanden av det slaget innebär ju inte argumentering för någonting, efter vad jag kan förstå. De frågor som tagits upp i reservationen rör ju allmänhetens möjligheter att komma ut i skog och mark. Det finns behov av strövområden, friluftsgårdar, stugor, rastplatser för bilutflykter, badanläggningar, campingplatser, skidspår och slalombackar. När domänverket har sålt mark till en kommun för bebyggelse, har det samtidigt uppstått ett behov av fritidsanläggningar. Vad är då mera relevant än att använda de vinstmedel som verket fått vid försäljningen för att se till att människorna i tätorten får rekreationsmöjligheter? Vi skall också komma ihåg att riksdagen år 1963 uttalade att domänverket i samband med sin allmänna inköps verksamhet skulle eftersträva att så långt som möjligt tillgodose allmänna naturvårdsintressen. Vi har nu följt upp ärendet för att understryka att detta bör vara en huvudfråga. Det kan också konstateras att det statsägda skogsbruket lämnar betydligt sämre utbyte än det enskilda. Allt detta bör särskilt tala för att de tankar vi har framfört i motionerna är riktiga från principiell synpunkt och inte är något som tagits upp av gammal vana.
Herr talman! Jag skall inte beskylla reservanterna för att ha detta för vana, men de har envist varje år sedan lång tid tillbaka återkommit med motioner i denna fråga och gjort det till en följetong. Motionerna är än mindre motiverade nu efter den omorganisation av domänverket som riksdagen beslöt i fjol. Vi är helt eniga om att statsbidrag skall utgå, men det bör utgå i vanlig ordning över budgeten. Det råder emellertid inga delade meningar om angelägenheten av statsbidrag för fritidsanläggningar.

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 53 har behandlats ett motionspar i vilket vi tagit upp frågan om skyddet för de svenska nationalparkerna. Motionärerna hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte uttala att ingrepp av någon betydelse icke må göras i de svenska nationalparkerna med mindre än att riksdagen givit sitt samtycke härtill. I det föreliggande utskottsutlåtandet har denna framställning avstyrkts med motiveringen att intrång av betydelse i nationalparker sker endast efter medgivande av riksdagen eller riksdagens bemyndigande till Kungl. Maj:t att medge intrånget. Så avfärdar utskottet i en slutkläm det hela med att motionärernas yrkande således skulle vara tillgodosett. I reservation, fogad till detta utlåtande, påtalar vi de allvarliga ingrepp som gjorts i några av de norrländska nationalparkerna. Jag finner det ganska viktigt att här i riksdagen erinra om två av de remissyttranden som har avgivits i detta ärende. Jag citerar vad domänverket säger i sitt utlåtande: >— — — ett uttalande av riksdagen av begärd art skulle utgöra ett stöd för nationalparksinstitutionen. Därvid synes böra framhållas vikten av att ärendet presenteras i god tid innan planeringsåtgärder för exploa tering som binder handlingsfriheten vidtagits.> Så säger alltså domänstyrelsen i sitt yttrande.

Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 53.

Herr talman! I motionerna 1: 883 och II: 1016 hemställes, att riksdagen måtte uttala att inga ingrepp av någon betydelse må göras i svenska nationalparker utan riksdagens medgivande. Det finns inga exempel på att sådana ingrepp skett utan riksdagens medgivande, något som även framgår av remissyttrandena från domänverket och naturvårdsverket. Inte heller hyser dessa instanser några farhågor för att så kommer att ske i framtiden. Motionernas syfte i detta avseende är således enligt utskottets mening tillgodosett. Motionärerna vill emellertid också att riksdagen redan på planeringsstadiet skall beredas tillfälle till information om och ställningstagande till aktuella projekt. Härvid synes tyngdpunkten ligga på sådana projekt som gäller utbyggnad av vattenkraft. Det framhålles som otillfredsställande att verkningarna av sådana ingrepp i naturen endast kan överblickas av en liten grupp experter. Det anses därför angeläget att riksdagen får tillfälle att yttra sig. Herr talman! Jag vill trots den sena timmen beröra riksdagens förutsättningar för ett sådant ställningstagande. Om det förhåller sig så som motionärerna framhållit, att det endast är en liten grupp experter som kan dessa frågor och som kan överblicka verkningarna av sådana ingrepp, förefaller det mig alldeles klart att riksdagen också för sin information och sitt eventuella ställningstagande är i mycket hög grad beroende av samma experter. Jag vill emellertid framhålla att förutsättningarna för en ingående granskning och kontroll av aktuella projekt redan nu föreligger. Som framgår av till utlåtandet fogat utdrag ur kungörelsen den 24 april 1953 ang.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

Herr talman! Ett sådant här utlåtande och ett sådant anförande som det herr Häll höll låter så vackert, men det vi finner otillfredsställande är just att expertgruppen kommer in i bilden och binder riksdagen i dess beslut. Vi har i motionen anfört några exempel på vad som kan hända med svenska nationalparker. Vi har ytterligare exempel som inte är hämtade från nationalparksinstitutionen, exempel såsom Vindelälven; vi vet ju att miljoner har satts i rullning och experter börjat arbeta tvärt emot riksdagens beslut. Vi har ytterligare projekt på Västkusten. Jag skulle tro att riksdagen när den sedermera skall ta ställning i Lysekilsoch Sannäsprojekten återigen kommer att finna att projekteringen är så långt framskriden, att riksdagen icke kan säga nej då frågan läggs på riksdagens bord. Det är därför vi har velat åstadkomma ett nytt yttrande, i vilket riksdagen med skärpa för Kungl. Maj:t framhåller = nationalparksinstitutionens värde.

Herr talman! Beslutet om avsättande av områden till de första nationalparkerna i Sverige för 60 år sedan var ett mycket framsynt beslut och gav oss en rangplats inom naturskyddet i hela världen. Man omgärdade också detta beslut med starka restriktioner. Inga egentliga dispensregler fanns. Om ingrepp skulle göras eller ändringar företas så skulle riksdagen besluta om det. Endast obetydliga ordningsfrågor fick domänverket självt handha. Flertalet av dessa nationalparker är orubbade och vi har fått några nya under senare år, särskilt då Padjelanta. En av de ursprungliga, Stora Sjöfallets nationalpark, som enligt riksdagens beslut tillkom för att bevara ett högnor diskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd, har emellertid totalförstörts som nationalpark med detta syfte. Det har skett genom upprepade riksdagsbeslut, senast år 1966, den s.k. fjärde Suorvaregleringen. Det har således skett i laga ordning.

Samtidigt ville man emellertid ha kompensation för detta ingrepp och var orolig för att andra nationalparker skulle komma i samma dilemma genom att man började tära på dem, varefter det ena beslutet skulle ge det andra. Nu hotar en ny teknik. Man överför vatten från en älvdal till en annan genom storartade projekt, och det finns långtgående förberedelser till sådana åtgärder som kan komma att påverka nationalparker och även eventuella beslut om nya nationalparker. Den senaste redovisningen av de fyra kvarvarande älvarna, alltså Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven, visar också vilken farlig påtryckning som ligger i en hög projekteringsberedskap. Arbetsgruppen säger att om någon av dessa älvar skall utbyggas, så borde Pite älv i första hand byggas ut. Men eftersom man gjort så goda förberedelser för utbyggnad av Vindelälven, kan den utbyggnaden snabbare komma till stånd, och vid en sådan bedömning anses Vindelälven böra byggas ut före Pite älv. Nationalparkerna är skyddade mot ingrepp, men man kan inte skydda mot onda anslag som tänks, inte ens mot sådana som fästs på papper. Mot förberedelser i terrängen borde dock skydd kunna ges, även om de direkta åtgärderna sker utanför nationalparkerna. Vattenfall har stora utredningsresurser. Den förhandsanmälan som skall göras till länsstyrelse och kammarkollegium kan se ganska oskyldig ut, men den kan komma att påverka nationalparkerna. Vattenfall skall ha en hög beredskap, men man skall inte kunna överrumpla riksdagen med färdiga projekt. Erfarenheten har tyvärr visat att Vattenfall, som är allt beröm värt som exploateringsföretag och affärsföretag, inte alltid strider med blanka vapen. Vi kan ta exempel från Lilla Lule älv för ett antal år sedan. Där kallade Vattenfall sin exploateringsplan för regionplan, ett ord som enligt byggnadslagen är förbehållet en planering, där motstridiga intressen skall kunna vägas mot varandra. Det ordet lånade man för sin exploateringsplan för Lilla Lule älv. Det var många som trodde att det var en regionplan i den bemärkelse som byggnadslagen talar om. I den »regionplanen» hade man också som ett pluspoäng för sitt handlande tagit upp att man inte skulle påverka sjön Laidaures vattenyta, vilket naturligtvis skulle ha varit till fördel när man bygger ut Blackälven, som är Lilla Lule älvs tillflöde. Men man sade ingenting om att Laidaures vattenyta delvis ligger inom Sareks nationalpark. Det är alltså helt förbjudet att rubba den utan riksdagens medgivande, men detta tar man in som en pluspoäng i sin framställning. Man berömmer sig alltså av att ta hänsyn till saker som man är tvungen att ta hänsyn till. Slutligen skulle jag vilja säga, att man, när man funderar på dessa saker, i varje fall här i riksdagen måste försöka att skilja på staten såsom myndighet och staten såsom exploatör. Staten som naturvårdsmyndighet skall slå vakt om nationalparkerna och vår miljö över huvud taget. Staten som exploatör skall däremot behandlas som varje annat företag som vill förändra vår miljö. Motionärerna hyser oro för att staten som naturvårdsmyndighet — alltså i sista hand riksdagen — skall bli överrumplad av förberedelser som kan äventyra nationalparkerna, och man stärks i den tron av vad domänverket och Vetenskapsakademien har yttrat och som herr Thylén här har åberopat. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill bara helt kort notera att herr Tobé själv sade att något ingrepp i nationalparkerna inte har företagits utan riksdagens medgivande. Vad jag ville understryka var just att motionärernas önskemål på den punkten har tillgodosetts. Sedan har jag emellertid litet svårt att förstå — även om jag är van vid att Vindelälven debatteras i alla möjliga sammanhang — hur Vindelälven i detta sammanhang kan komma in. Motionen rör sig ju om ett skydd för de svenska nationalparkerna, och såvitt jag vet ligger Vindelälven inte till någon del inom någon nationalpark.

Herr talman! Jag kan förstå att herr Thyléns anförande möjligen kunde missförstås i det avseendet att han, när han talade om de miljoner som var nedlagda på projektering av Vindelälvens utbyggnad, hade menat att detta hade något med nationalparker att göra. Vad han menade var väl att vi här har ett exempel på det starka påtryckningsmedel det kan innebära att man för ett visst vattendrag har projekteringsberedskap. Man har lagt ner pengar på företaget, och man är beredd att sätta i gång. Så kan också bli förhållandet när vi kommer i närheten av nationalparkerna. Jag har inte antytt att Vindelälven ingår i någon nationalpark — tyvärr gör den inte det ännu så Jänge! Naturvårdsverket har dock föreslagit att Vindelälvens övre lopp skall komma att ingå i en ny nationalpark.

Herr talman! Jag vill bara säga några få ord i den här frågan. Jag tror det var herr Häll som talade om garantier.

När lagen om nationalparker tillkom år 1909 var detta en god och framsynt lag. Det såg hoppfullt ut för de svenska marker som behövde bevaras, men sedan har historien visat sig djupt tragisk. Jag har faktiskt för något år sedan läst igenom ärendet noga och allvarligt, och jag har därvid kommit till den uppfattningen, att det saknas ett tillräckligt starkt skydd för de svenska markerna. Det förhåller sig så, som det står i motionen, att värdefulla, oskattbara nationella egendomar ligger under vatten. Suorva är ett exempel på det. I dag hotas Sjaunja fågelmyr. Den är inte nationalpark, men den är naturskyddsreservat. I dag hotas även Kaitumälven. Inte heller den kan väl sägas vara nationalpark, men den är i mina ögon ovärderlig. Så går det steg för steg. Jag betraktar det som ett helgerån, och det är förvånande, att svenska folket och de ansvariga i Sveriges riksdag anser, att man kan fortsätta på detta sätt. Jag talar kanske i viss mån utanför det ämne som avhandlas i motionen, men jag tycker ändå, att det finns anledning att säga detta och att uttala min protest, Herr Häll frågade varför man skulle dra in Vindelälven i bilden här. Jag vill påpeka att vad beträffar Vindelälvens utbyggnad sade man från Vattenfalls sida: Vi har ju redan lagt ned tjugo, tjugoen miljoner kronor på projektering och vi kan därför inte gärna stanna vid det. Det kan ju tjäna som ett exempel, även om det inte direkt beröt en nationalpark. Det är metoderna som på det sättet belyses. Till riksdagens andra kammare Härmed får jag anhålla om ledighet